Herr talman! Att bli utsatt för hemliga tvångsmedel är en stor kränkning av den personliga integriteten. Regeringsformen är mycket tydlig om allas grundläggande fri och rättigheter. Dessa grundläggande fri och rättigheter får endast begränsas i lag och endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningarna får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt eller utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Ska hemliga tvångsmedel användas ska det ske med stor restriktivitet och under ordnade och beslutade former, och riksdagen har också beslutat att det ska redovisas hur reglerna har tillämpats. Det gäller att hålla en balans mellan skyddet för den personliga integriteten och myndigheternas möjlighet att fullgöra sina uppgifter att förebygga, förhindra och utreda brott. Därför är denna skrivelse, herr talman, en viktig handling i riksdagens granskande uppdrag. Det finns starka skäl till att i ett demokratiskt samhälle tillåta att hemliga tvångsmedel används. Det måste finnas metoder, befogenheter och medel att använda för våra brottsbekämpande myndigheter för att få en effektiv brottsbekämpning. Vi har en brottslighet som blir mer och mer gränsöverskridande och komplicerad, och framför allt är det i samband med narkotikabrott och smuggling, sexualbrott och människohandel, våldsbrott och annan grov brottslighet som nyttan är särskilt stor av att använda hemliga tvångsmedel. Det förekommer en stor mängd illegala vapen som inte har på våra gator och torg att göra. Det florerar en stor mängd narkotiska preparat som är lättillgängliga för våra ungdomar och som kan förstöra ett ungt liv genom ett livslångt missbruk och ett liv i kriminalitet. Men det är också viktigt att framhålla att det krävs ett domstolsbeslut och att straffet förväntas bli fängelse i två år för att myndigheterna ska få använda metoderna. Det krävs också att ändamålet är klart och tydligt och tillståndet är knutet till just det ändamålet. Det ska finnas ett behov av att använda just denna metod och inte någon mindre ingripande åtgärd. Det ska finnas en proportionalitet mellan intrånget och brottsmisstanken. Antalet redovisade tillstånd minskade något under 2013, det år som redovisningen omfattar, medan antalet förundersökningar med hemliga tvångsmedel har ökat. En nyhet i årets redovisning är att myndigheterna redovisar antal personer som har varit utsatta per tvångsmedel. Det innebär inte per automatik att det är detta antal individer. En individ kan varit utsatt för både kameraövervakning, telefonavlyssning och övervakning av e-posttrafik. Detta redovisas då som tre personer om man lägger ihop de olika tvångsmedlen. Ett tillstånd är också begränsat till ett visst telefonnummer eller en adress. Om individen byter adress eller telefonnummer fordras ett nytt tillstånd. Alltså kan en individ och en utredning generera ett ganska stort antal tillstånd. Herr talman! Har dessa lagar om möjligheten att använda olika hemliga tvångsmedel inneburit en reell nytta? Ja, säger myndigheterna och regeringen, och utskottet instämmer. De fyller en viktig funktion för det brottsutredande arbetet. Det är av stor betydelse vid utredning av grov kvinnofridskränkning att det med hjälp av samtalslistor går att visa på omfattningen av och tidpunkten för en misstänkt mans kontakter med sin tidigare hustru. Det är av stor betydelse i polisens och tullens arbete mot grova narkotikabrott att kunna följa kommunikation mellan till exempel organisatörer och kurirer. 83 procent av de beslut som rör elektronisk kommunikation rör just grovt narkotikabrott eller smuggling. Det finns en stor mängd exempel på att uppgifter från elektronisk kommunikation i kombination med underrättelser har lett till både gripande av personer och att stora partier narkotika har kunnat tas i beslag. Bland annat ledde en underrättelse om leveranser av stora mängder narkotika från Malmö till Stockholm i kombination med uppgifter om elektronisk kommunikation till att en person greps på Stockholms central. Initialt togs 15 kilo marijuana i beslag. Slutligen dömdes tio personer till sammanlagt 40 års fängelse, och ca 50 kilo olika cannabispreparat togs i beslag. I ett annat fall ledde det till att ett kriminellt nätverk kunde kartläggas. Det finns mängder med exempel på nyttan av dessa tvångsmedel. Det finns också exempel på att underrättelser som avsåg förberedelser till mord efter analys av inhämtade uppgifter visade sig vara grundlösa och personen kunde friskrivas från vidare misstankar. Herr talman! Regeringens tydliga ambition är att skrivelsen till riksdagen ska hålla hög kvalitet. Enligt riksdagens beslut i november 2014 bör skrivelsen i framtiden även innehålla en redovisning av den öppna polisens och Tullverkets tillämpning av hemlig rumsavlyssning och förebyggande tvångsmedel. Regeringen har också gett Åklagarmyndigheten i uppdrag att i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, polismyndigheter och Tullverket lämna en gemensam redogörelse av tillämpningen av tvångsmedel och hur användningen har utvecklats i förhållande till tidigare år. Regeringen avser också att vidta ett flertal åtgärder för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Det arbetet pågår just nu i en parlamentariskt sammansatt utredning. För att få en så stor transparens som möjligt bör alla myndigheter som har rätt att använda hemliga tvångsmedel på sikt redovisas i skrivelsen. Men det saknas i dag enligt regeringen tillräckligt med underlag för att nu föreslå hur Säkerhetspolisens användning ska redovisas, och man avser att återkomma i den delen. Utskottet välkomnar att detta arbete pågår för att riksdagen i framtiden ska få en heltäckande redogörelse. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och föreslå kammaren att skrivelsen läggs till handlingarna.